Herr talman! Finansministern vill inte ha någon kontroll från bankinspektionens sida över sin bank. Jag skall inte diskutera det längre. Jag har framfört min synpunkt. Men, herr finansminister, hur tänker sig finansministern att skattebetalarnas intressen skall tillgodoses i det här sammanhanget? Det kan nämligen bli så, att skattebetalarna får släppa till pengar. Vi hoppas att verksamheten skall bli räntabel, men det är ju tänkbart att förluster uppstår. Hur skall de intressena tillgodoses genom ett speciellt organ, som kan upplysa både regering och riksdag? Finansministern återkom till sina supermän. Jag vill säga till herr Sträng, att vi inte tror på att det finns några supermän av den typ som herr Sträng talat om. Bankernas ledningar kan inte agera som allsmäktiga supermän, ty de har en mycket hård inbördes konkurrens. Vad herr Sträng vill åstadkomma är emellertid en bank med privilegier, som ger monopolställning utan likvärdig konkurrens med andra institutioner. Var skall herr Sträng få tag på sådana supermän som inte behöver utsätta sig för fri konkurrens? Det vore intressant att få reda på. Herr Sträng har redan talat om att han själv inte aspierar på en post i styrelsen. Jag tror att det vore bra för det svenska näringslivets utveckling om det skedde en differentiering av kreditmarknaden. Centerpartiet och folkpartiet föreslår därför att medel skall beviljas till en investeringsbank, som ger ökad konkurrens. Herr Sträng vill begränsa konkurrensen. Sedan vill jag, herr talman, ta upp endast en sak till som herr Sträng berörde i går. Jag påpekade att den socialdemokratiska tidskriften Aktuellt talat om vad den socialdemokratiska partikongressen sade 1964 om företagens självfinansiering, nämligen att man vill tvinga företagen att i större utsträckning låna för sina investeringar. Herr Sträng förklarade i går, att om ett uttalande i den frågan skulle göras i dag och han hade möjlighet att bestämma hur det skulle formuleras, så hade uttalandet blivit ett annat. Det var ju intressant, ty tidskriften Aktuellt anser tydligen att det som sades 1964 gäller även i dagens läge. Aktuellt får väl byta namn och kalla sig »Efter sin tid». Men vad vill herr Sträng nu göra för att förhindra en fortsatt nedgång av självfinansieringen? Det var ju viljeyttringar det var fråga om, och företagens självfinansiering bestäms inte bara av bruttovinster och kostnader — det vet ju herr Sträng — utan det finns ju något som kallas skattelagar. Alla våra förslag att förhindra en nedgång i självfinansieringen har socialdemokraterna avvisat. Vad vill herr Sträng göra för att förhindra nedgången?

Herr talman! Det var ett uttalande av finansministern i gårdagens anförande som upprörde mig, det som berörde företagens och statens ansvar för de anställda. Herr Sträng sade, att ett prerogativ för företagen var vinsten och lönsamheten. Han sade sedan att om ett företag misslyckas i sin verksamhet så spikas inte företagaren för att han inte kan skydda sina anställda. Jag tror att orden därefter föll så, »att företagaren vänder sig om och sover sött på sitt öra». Jag tycker att det omdömet vittnar om en förenklad och något cynisk inställning till företagens problem.

Deras egen och familjens framtid råkar i fara. Jag vet också att inte minst ansvaret för de anställda vilar tungt på företagarna i en sådan situation. Företagarna är i regel inte okänsliga för de anställdas problem utan känner ett starkt ansvar för dem. Oftast drar sig företagarna för att i en kritisk situation säga upp sina medarbetare även om detta skulle behövas för att förbättra lönsamheten inom företaget. Jag tycker således, herr talman, att detta omdöme från finansministerns sida inte är rättvist.

Herr talman! Herr Åkerlund reagerade mot mitt sätt att formulera en synpunkt. Jag sade att det händer att investmentbolagen »spetsar familjeföretag på gaffeln»; de har dem ju faktiskt på gaffeln när de står som kreditgivare och företagets situation är desperat. Men jag var angelägen att betona att detta inte är någon regel, även om det har förekommit och förekommer fall som är ganska påtagliga — och den saken kan man konstatera när man som jag har chansen att titta bakom kulisserna. Därför har även det uttrycket i vissa fall full täckning. Dessa förhållanden har bidragit till att vi är utomordentligt försiktiga när det gäller högerpartiets yrkande att man skall låta affärsbankerna lägga sig ombord med aktieposter. Bankerna går vid sidan om det förbudet, de går kring knuten med sina investmentbolag — men de har ändå vissa problem, och det skulle vara enklare för dem om de direkt fick möjlighet att hålla aktieinnehav i företag. Sedan ett eller två år tillbaka ligger det på mitt bord framställningar från affärsbankerna om att få den rättigheten. Vi har övervägt frågan i regeringen och är negativt in ställda. En av anledningarna har jag här i korthet redovisat. Herr Holmberg hade blivit utomordentligt överraskad när han av mitt inlägg fick klart för sig att det är meningen att nästa år upprepa operationen med kapitaltillskott till banken. Ja, nu är herr Holmberg en upptagen man — vore han inte det behövde han inte bli så där obehagligt överraskad. På sid. 34 i Kungl. Maj:ts proposition annonseras nämligen klart, att de 500 miljoner som beräknas i år bör tillsammans med ytterligare tillskott från statens sida, som avses bli aktualiserade under nästa år, ingå i banken i form av eget kapital och där bilda underlag för utlåning. Regeringen har alltså klart deklarerat att om statsbanken skall få den effektivitet, som vi anser erforderlig, så räcker det inte med aktiekapitalet 500 miljoner. Detta bör väl helst fördubblas. Huruvida det betyder att en ny omsättningsskattehöjning blir nödvändig är det för tidigt att säga något om i dag. En omsättningsskattehöjning är genomförd. Så mycket kan jag väl säga, att det inte är fråga om att sänka omsättningsskatten med en procent nästa år och därmed ta bort möjligheten att repetera påslaget. Men det kan ju komma in andra element i den statsfinansiella och budgetmässiga bedömningen.

Herr talman! De frågor som från oppositionstalarnas sida under debatten har ställts till mig som talesman för bankoutskottet har på ett utomordentligt sätt besvarats av finansministern i hans inlägg både i huvudanförandet och i replikerna. Det är endast herr Bengtson, som måste få ett klart besked angående min bedömning av mittenpartiernas ställningstagande till förslaget i propositionen om det statliga kreditaktiebolaget. Jag har nu i min hand protokollet från mitt inlägg i debatten i går. I mitt inlägg har jag mycket klart redovisat att det enligt min uppfattning endast finns ett alternativ till förslaget i propositionen, nämligen högerns avslagsyrkande. Den uppfattningen, herr Bengtson, har jag fortfarande!

Herr talman! Herr Nils Theodor Larsson började sitt anförande i går med att tala om att han hade den uppfattningen, att den föreslagna investeringsbanken kunde komma att spela en stor roll i den utveckling näringslivet undergår. Han fortsatte: »Men vi vet inte så mycket om banken», och så talade han sedan om någonting annat. Det är självklart att de som föredrar att gå ut i korridorerna inte får veta så värst mycket mer än de kan utläsa ur handlingarna och som framgår av vad som redan har sagts i debatten. Jag håller med herr Nils Theodor Larsson så långt att det inte är lätt att ur det material, som presenterats både i utskottets utlåtande, i reservationerna och i de avgivna motionerna, läsa ut någonting som kan ge god ledning, om man vill skaffa sig en uppfattning om vad som är det riktiga och rätta. Det är självklart att högern här har presenterat en bestämd ståndpunkt i det avseendet att man går emot förslaget om banken. Man vill av många olika skäl inte ha en statlig investeringsbank. En del skäl är klara, men däremot är det mycket oklart, om högern här går emot förslaget om banken exempelvis av det skälet att man anser att vi i stället bör fatta beslut om förtidspension åt vissa äldre arbetare. Det är väl i så fall att blanda ihop två saker som över huvud taget inte har med varandra att göra. Investeringsbanken skall ju stödja investeringsmöjligheterna för de företag som tvingas att investera, kanske mycket stora belopp. Att det sedermera ändå för dessa företag kan bli en utveckling som nödvändiggör en aktiv arbetsmarknadspolitik och att det under en övergångstid måste lämnas stöd både åt den arbetskraft som kan betecknas som äldre arbetskraft och annan ledig arbetskraft är självklart. Beslut i dessa frågor har ju redan fattats. Det finns alltså inte någon särskild anledning att ta upp dessa frågor såsom argument i debatten om investeringsbanken. Ett av de argument som väl är mest framträdande och kanske helt avgörande för högern är att man inte vill vara med om att en statlig investeringsbank skall få något inflytande över industrin om företagen söker eller beviljas lån från investeringsbanken. Man får nästan den uppfattningen att högerns ståndpunkt, sådan den här redovisats, skulle kunna tolkas så att högern anser att industriföretagen och annan verksamhet inom näringslivet i dag är helt självständiga. Det är inte någon objektiv skildring av det verkliga läget, ty de allra flesta av de större företagen står ju ändå under ett mycket starkt inflytande av banksystemet. Visserligen är de uppsplittrade på några av de större bankerna, men det är väl ändå att ge en skev bild av hur det förhåller sig. Vad man säger till allmänheten kan vara en sak för sig, men man borde inte försöka vilseleda riksdagen i detta avseende genom att påstå att bankvärlden inte utövar något inflytande. Det är helt naturligt att den gör det och att den måste göra det. Om man skall stå som finansiär för stora och betydande kapitalinsatser, så är det helt naturligt att man vill ha insyn i vad pengarna skall användas till och hur de används sedan de en gång beviljats.

Jag tror inte att de av högerns representanter som har talat här verkligen tror att det skulle vara möjligt att utestänga den långivande institutionen från rätten att få del av vad pengarna skall användas till och, om pengarna ställs till förfogande, vilka förutsättningar det finns att pengarna också gör verklig nytta. Nej, sådana resonemang kan man tillgripa om man inte har några starkare argument att komma med eller om man, vilket väl är det mest troliga, vill skymma över något som man tycker är besvärande. Herr Holmberg underströk högerns ståndpunkt alldeles särskilt när han vände sig mot förslaget om en investeringsbank och yttrade ungefär så här. Ändamålet med målsättningen för banken är att ge tillfälle för det allmänna till insyn i näringslivet. Jag är inte säker på att det är målsättningen för banken. Målsättningen är att kunna lämna kredit, och om man lämnar krediter skall man också ha den erforderliga insynen för att kunna bedöma kreditvärdigheten och möjligheten att nå resultat med insatsen. Jag skulle vilja fråga herr Holmberg — han är tyvärr inte närvarande här: Varför bekämpar högern den föreslagna investeringsbanken, om det inte är i syfte att förhindra en sådan insyn? Är det något sjukt i näringslivet som statens eller det allmännas representanter över huvud taget inte får ta del av, eftersom man här är så rädd för en kreditgivning av detta slag? Det är fråga om toppkrediter och mycket riskbetonade krediter. Finansministern har själv deklarerat att det inte är meningen att han, Wickman eller någon annan i departementen skall sitta och bedöma dessa frågor. Det skall vara andra betrodda män som skall sitta i bankens styrelse, och de skall helt naturligt ha samma ' rätt till insyn som vilken annan bank har. Varför fordrar man likställighet i det ena avseendet men inte i det andra? Jag tycker att det är inkonsekvent i högsta grad att i varje fall inför riksdagen tala på det sättet. Herr Holmberg tillägger beträffande den sociala sidan av frågan att det är statens naturliga uppgift att ta hand om de konsekvenser som blir följden om företagen råkar i svårighet samt se till att man finner en tillfredsställande lösning. Men företagen skall helt ta ansvaret för produktionen och den verksamhet respektive företagsledningar har att svara för. Ja, det är ingen som förvägrat dem det. Men kan man svära på att företagsledningen i alla situationer är de som har den bästa överblicken och alltid kommer till den rätta slutsatsen om vad som är rätt och riktigt? Varför har vi fått så många och stora nedläggningar av företag just under de allra senaste två åren och kanske framför allt under 1966? Är det inte därför att företagsledningarna ofta har bedömt situationen så, att läget trots svårigheter skulle ljusna och att företagen skulle ha möjligheter att fortsätta? Men sedan ett av företagen inom en bransch kommit till den slutsatsen att företaget är för litet för att kunna fortsätta verksamheten på lönsam nivå och därför måste nedläggas för att senare byggas upp på något ställe där förutsättningarna är bättre, smittar detta av sig — så bedömer jag situationen — till andra företag som är i svårigheter. På så sätt får man en hel rad av nedläggningar på en mycket kort tid. Den riktiga bedömningen hade kanske i stället varit att man borde ha fattat beslut om att avveckla företaget i fråga redan i ett skede då förutsättningarna var bättre för att omplacera den anställda arbetskraften. Jag tycker inte att man skall stiga upp och slå sig för sitt bröst och i alla situationer gå i god för att företagsledningarna ensamma har möjlighet att avgöra vad som är rätt och riktigt i ett samhälle i utveckling.

Man talar om självfinansieringen och lönsamheten i företagen på ett sätt som om detta var någonting som kunde påverkas i sådan riktning att man alltid hade en balansnivå som svarade mot herr Strängs »lagom».

Detta gällde framför allt skogsindustrin, men det är möjligt att också andra industrier, t.ex. varvsindustrin, då hade överskott som motsvarade täckningen för den självfinansiering som man eftersträvat.

Många har naturligtvis stupat på detta, men många har också kommit över svårigheterna. Av det som sagts tidigare i dag har jag inte blivit övertygad om att vi kan komma längre än att vi erkänner att det är en vettig politik att företagen har en lönsamhet som täcker den grad av självfinansiering som kan vara önskvärd. Det är ju inte alltid de kan nå den graden, men många har gott och väl täckning för det som kan erfordras för normala investeringar. Däremot har de vanligtvis inte tillräckliga resurser för att klara sådana stora investeringar som nämnts här i dag och som vissa större företag har gjort eller planerar att göra. Framför allt är detta väl fallet inom skogsindustrin, där de stora investeringarna ännu inte har satts i gång men där planerna är klara och där det, som tidigare nämnts, rör sig om hundratals miljoner. Så stora belopp kanske skogsindustrin inte har kvar i sina steriliserade fonder från början av 1950-talet. Men så långt är i varje fall högerns ståndpunkt klar: högern vill ha avslag på förslaget om investeringsbanken. Hur mycket man kan klara av det, som skulle klaras genom investeringsbankens tillkomst, genom att anslå 100 miljoner för forskningsändamål, det vet jag inte. Men det är ju heller inte något direkt alternativ till investeringsbanken. Det är något som man har plockat fram för att ha någonting annat att tala om — något som inte är aktuellt vid avgörandet av frågan om banken men som naturligtvis mycket väl kan komma upp i annat sammanhang. Det står ju exempelvis högern fritt att under den allmänna motionstiden nästa år motionerna om sådana anslag i samband med behandlingen av statsverkspropositionen och de huvudtitlar som rymmer sådana frågor som hör ihop med forskning av olika slag. Jag blev något förvånad över framför allt herr Bengtsons replikanförande i dag, där han särskilt poängterade att det var något han bestämt måste säga ifrån och något som han alldeles bestämt måste säga åt högern. Är det alltså på dessa två punkter, där han har en bestämd uppfattning — alltså dels repliken till högern och dels det han ville säga i det här sammanhanget? Allt det andra kan man alltså ta såsom mer eller mindre svävande. Har herr Bengtson ett behov av att markera det ena bestämt, så är väl det andra mindre bestämt. Där blir uppfattningen mer svävande och liksom beroende av något annat än det man har en bestämd uppfatthing om. Jag frågar mig för resten, om mittenpartierna inte är ute på gungfly även i andra sammanhang. De har ju skrivit under reservationer i flera olika avseenden, där de vill ha frågorna direkt under beslut i riksdagen. Men samtidigt har de ett tolvpunktsprogram under ett särskilt yttrande. Tre eller fyra av de önskemål som står upptagna där har ju också framförts i re servationer. Är den bestämda uppfattningen representerad i reservationerna i de sammanhang, där det särskilda yttrandet sammanfaller, eller är det bara uttryck för ett behov att framföra vissa önskemål sådana de nu utformats i de tolv punkterna?

Jag har inte kunnat läsa ut vad som är det ena eller det andra. Jag har inte heller av herr Bengtsons uttalande kunnat uttolka vad som var bestämt och vad som var mera flytande. Herr Bengtson sade i sitt anförande i går, att den föreslagna banken kan bli inkörsporten till ett inflytande över näringslivet, och det kan centern inte vara med om. Hur stort inflytande kan centerpartiet då vara med om? Kan det vara med om ett sådant inflytande att styrelsen för investeringsbanken får samma rätt som andra bankföretag till erforderliga upplysningar om förutsättningarna för användande av begärda investeringsanslag, och sedermera rätt att också följa hur pengarna används, så att man inte riskerar onödiga förluster? Det har inte på något håll ifrågasatts, att företagen skulle vara tvingade att ta investeringsbankens tjänster i anspråk.

Det kan också gälla så stora belopp, att bankerna, eller i varje fall en enda bank, inte kan lämna beloppet i fråga. Jag förutsätter dock, att ett sådant företag först har utnyttjat sina vanliga bankkrediter så långt det över huvud taget har funnits möjligheter för banken i fråga att ställa lån till förfogande, vare sig detta nu beror på säkerheten eller på tillgängliga medel i banken. Men då är ju företagets vanliga bank engagerad och har insyn i företaget, en insyn som den möjligen sedermera kan få dela med styrelsen för investeringsbanken. Det är flera andra frågor, som aktualiserats i detta sammanhang, som jag också betraktar som något man talar om, bara för att ha någonting att tala om, då man inte vet vad det skall bli av investeringsbanken eller vilken inriktning den skall få. Dit räknar jag de förslag som framförts, både motionsvis och i reservationerna, liksom i mittenpartiernas särskilda yttrande, om aktieteckning för att ytterligare förstärka resurserna hos Industrikredit och Företagskredit. Det har ju funnits möjligheter att framföra dessa synpunkter tidigare, om det nu skulle ske motionsvis. De som var intresserade för en sådan förstärkning av dessa båda kreditföretags resurser hade väl kunnat väcka en sådan motion under den fria motionstiden. Men det hade varit ännu mera naturligt, om dessa företag själva till Kungl. Maj:t hade framfört önskemål om förstärkning av resurserna. Någon sådan framställning har tydligen inte kommit in, och jag tycker det är för mycket begärt att riksdagen skall fatta ett beslut på en motion, när de företag det gäller inte själva känt behov av att just nu få en förstärkning av sitt kapital. Jag tycker inte heller att det har något större sammanhang med investeringsbankens tillkomst. Sedan, herr talman, har jag inte mer än ett par synpunkter till att framföra. De gäller den debatt som har förts om storföretagens behov av kapital och möjligheterna för småföretagen och de medelstora företagen att vara med. Finansministern har ju i sitt anförande lämnat klart besked om att det inte är så att bankens resurser reserverats för storföretagen. Finansministern har dock understrukit att sannolikheten talar för att de stora anspråken kommer från just dessa företag. Herr Holmberg har med åberopande av statistiska uppgifter nämnt, att i företag med över 500 anställda arbetare endast en tredjedel av det totala antalet anställda inom näringslivet. Två tredjedelar är anställda i mindre företag. Ett företag med 500 anställda är ett stort företag efter svenska förhållanden. Jag tror att herr Stefanson till småindustrin räknar företag med 10 och upp till — kanske jag skall vara frikostig och säga — 200 anställda. Herr Stefanson är nog tacksam även om han dit får räkna enbart företag med upp till 100 anställda till denna grupp. Det stora antalet småföretag och det lilla antalet storföretag beror inte enbart på möjligheterna att driva ett företag av det ena eller andra slaget eller önskemålet att få ett litet eller stort företag. Det beror helt enkelt på att förutsättningarna för stora företag finns bara inom vissa branscher och är nästan helt uteslutna inom andra branscher. Hantverk och småindustri tycker jag är ett utomordentligt bra namn på företag som i fråga om antalet sysselsatta tillhör de mindre och medelstora. Storföretagen har sin bestämda marknad. Småföretagen spänner över betydligt större områden, men framför allt områden som till det väsentliga representeras av de mindre företagen. Handeln, transporterna och liknande serviceverksamhet sköts i största utsträckning av småföretag. Storföretag med över 500 anställda är relativt fåtaliga. Även livsmedelsindustrin är till det väsentliga representerad av småföretag, i synnerhet om man drar gränsen för dessa vid 500 anställda. Investeringsbanken kommer inte att ställa till med några större svårigheter för den mindre företagsamheten. Kan den mindre företagsamheten inte få sina intressen tillgodosedda genom investeringsbanken — och det är inte troligt att banken kommer att utnyttjas av småföretagsamheten i någon större utsträckning kommer de mindre företagen ju, såsom finansministern har sagt, att kunna räkna med att få hjälp genom Industrikredit eller Företagskredit eller i någon annan form. Med detta tror jag, herr talman, att jag i stort sett har redovisat den uppfatining som jag har fått av den debatt som hittills har förts och av det material som har presenterats. Jag ansluter mig nog helt till det som redan tidigare har sagts — jag kommer inte ihåg av vem — nämligen att det här bara fanns två alternativ att välja på: högerns avslagsyrkande och ett yrkande om bifall till bildandet av investeringsbanken. Jag förmodar att det inte är ett beslut som gäller för all framtid, Vi kan sällan fatta beslut som vi är medvetna om skall få så lång livslängd. Det kommer säkert att finnas anledning att senare diskutera investeringsbanken, «både principerna för långivningen och vem som skall inrangeras såsom låntagare under bankens domvärjo. I all synnerhet mittenpartierna får väl räkna med — om de vinner 1968 års val — att de tolv punkterna är en god inledning till ett samarbetsavtal och ett program för hur de skall sköta den ekonomiska politiken sedan de har kommit till makten.

Herr talman! Herr förste vice talman Strand apostroferade mig och högerpartiet ett par gånger, och jag skall göra några små kommentarer i anledning därav. Jag vill först instämma i att det på sitt sätt finns två rena alternativ i den här frågan, men de alternativen är inte å ena sidan bildandet av ett statligt kreditinstitut och å andra sidan avslag på förslaget om ett sådant institut.

Högerpartiet föreslår — det finns anledning att återigen upprepa det — inrättande av ett återlåneinstitut, anslag till forskning, möjligheter till bättre självfinansiering, en rimlig skattepolitik, avskaffande av valutaregleringen, avveckling av emissionskontrollen och särskilt stöd till de mindre och medelstora företagen. Detta är alltså alternativet som skall vägas mot den statliga kolossalbanken. Talman Strand sade vidare att högerpartiet vänt sig mot målsättningen för den statliga banken — som skulle vara att ge det allmänna insyn — och frågade: Varför bekämpar högerpartiet denna målsättning? Så enkelt är det nu ändå inte, ty för samarbete mellan stat och näringsliv — och samarbete måste ske — fordras det på sitt sätt ömsesidig insyn, d. v. s. insyn från näringslivet i hur staten resonerar och från staten i hur näringslivet resonerar. Det har emellertid framgått av debatten här med herr Sträng och framför allt av den debatt som nu förs i andra kammaren att det tydligtvis inte räcker för regeringen med insyn som skäl för banken. Banken skall tydligen användas till en dirigering och till ett framtida kraftigare grepp över närings livet. Detta är på intet sätt förvånande, utan det är självklart, eftersom förslaget bygger på ett politiskt ställningstagande som har bestämts av vänstergrupperna inom socialdemokratin. Sedan vill jag säga ett par ord om talman Strands uttalande att man diskuterar frågor om självfinansiering och lönsamhet som egentligen inte skulle ha någonting med banken att göra. Emellertid är det just självfinansieringen och lönsamheten som är det betydelsefulla i detta sammanhang. Bättre lönsamhet och en större självfinansiering för det svenska näringslivet än vi haft under de tre senaste åren hade stärkt konkurrenskraften och också kunnat påskynda strukturförändringen inom näringslivet. Vad slutligen beträffar påståendet att ingen tvingar företagen att låna pengar i denna bank, så var väl detta, herr förste vice talman, ett föga underbyggt påstående. Det skall nämligen sättas i relation dels till bankens omslutning och utlåningskapacitet, dels till det beräknade behovet av ökade krediter till industrin. Man räknar med att banken skall kunna låna ut ungefär en miljard kronor i ett läge då industrins behov av nya krediter enligt professor Kraghs beräkningar uppgår till ungefär en och en halv miljard kronor. Av den sifferjämförelsen framgår att det föreligger ett direkt tvång — så måste man uttrycka det — för näringslivet att vända sig till statsbanken för att över huvud taget få kapital till nödvändiga investeringar.

Herr talman! Förste vice talman Strand frågade vad som är meningen med det särskilda yttrandet och dess tolv punkter. Skall det ange mittenpartiernas inställning till banken och den ekonomiska politiken, eller skall man hålla sig till reservationerna? Talman Strand tror att mittenpartierna är ute på ett gungfly och genom det särskilda yttrandet vill på något sätt — så fattade jag det — reservera sig för kommande behov och eventualiteter.

Sedan är det ju ytterst tillfredsställande att notera att en representant för socialdemokratiska partiet börjar reflektera över det program som mittenpartierna kan komma att lägga fram vid regeringssamverkan efter 1968 års val. Jag ber att få bidraga till materialet för sådana studier med denna skrift »Mittensamverkan». Den är visserligen röd på omslaget men det är bara av dekorativa skäl — någon socialistisk politik finns det sannerligen inte i den. När det gäller självfinansieringen säger talman Strand liksom tidigare finansminister Sträng, att man anser att företagen skall ha en tillräcklig självfinansieringsgrad — en lagom självfinansieringsgrad, kallar man det. Men vad är då lagom? Det har debatten naturligtvis inte kunnat ge besked om. Detta är också anledningen till att vi i en reservation föreslår utredning beträffande självfinansieringsgraden.

Herr talman! Låt mig först säga till herr Holmberg att det var han som skisserade målsättningen så som jag angav den — i propositionen anges den inte på det sättet, utan där är väl målsättningen att man skall stå företagen till tjänst med krediter som av olika skäl inte kan anskaffas på annat håll. Sedan vill jag understryka, herr Holmberg, att även om de särskilda förslagen faller i samband med beslutet om investeringsbanken så är de inte borta ur bilden; de är lika aktuella i fortsättningen. Det kan ju inte vara meningen att investeringsbanken skall stå till tjänst med forskningsanslag vare sig av denna storleksordning eller till mindre eller högre belopp. De frågorna kommer att behandlas varje år, om inte annat så i samband med statsverkspropositionen. Självfinansieringen inom <näringslivet är en mycket viktig fråga, säger herr Holmberg, och herr Stefanson har tydligen samma uppfattning. Detta har jag inte förnekat. Jag anser bara att det inte hör samman med bankens tillkomst på det sättet, att man skulle kunna undvara banken om det vore möjligt att i en eller annan form göra en utredning och komma fram till ett resultat som skulle garantera företagen en tillfredsställande självfinansiering. Investeringsbanken behöver komma i gång omedelbart. Huruvida tillkomsten av en sådan bank kan medverka till en höjning av självfinansieringsgraden inom ett företag, vet vi inte någonting om i dag. Det går ju inte att ställa förslaget om utredning rörande en höjd självfinansiering inom företagen som ett motförslag eller alternativ till frågan om behovet av investeringsbanken. Herr Holmberg säger att den beräknade omfattningen av bankens verksamhet kommer att ha betydelse när det gäller insynen i ett företag. Jag underströk i mitt anförande att jag förutsätter att företagen även i fortsättningen kommer att betrakta sin egen bank som en naturlig finansiär i verksamheten, som kommer att lämna krediter upp till den gräns som bankerna normalt kan lämna. När det gäller anspråken på krediter från investeringsbanken kommer det inte att bli fråga om andra lån än sådana där beloppen ligger över vad den egna banken kan lämna. Följaktligen är det inte fråga om och kommer antagligen inte att bli fråga om en finansiering av ett företag från botten utan endast fråga om toppkrediten. Således blir också invsteringsbankens behov av insyn förenat med ansökan eller tilldelning av lån av den här arten. Herr Yngve Persson påpekade för mig att i styrelsen för banken skall ingå också representanter för näringslivet. Det är inte meningen att det skall bli en ensidig sammansättning i styrelsen av personer som har herrar Strängs, Wickmans eller Erlanders särskilda bevågenhet. Meningen är väl att man skall försöka få med i styrelsen personer från näringslivet som representerar den sakkunskap och erfarenhet som en sådan banks styrelse kan ha behov av. Jag håller med herr Stefanson om att det finns vissa punkter i det särskilda yttrandet som av naturliga skäl har tagits med där, eftersom det inte har funnits plats för dem i reservationerna av det skälet att de har legat vid sidan om ärendet och varit av sådan karaktär att det inte gärna är möjligt att ställa dem under proposition. Det var emellertid inte dessa punkter jag vände mig mot utan det var sådana punkter som också finns representerade i form av reservation.

Det är dessa punkter jag har vänt mig mot och frågat om det är reservationerna som representerar den bestämda uppfattningen, medan det särskilda yttrandet har tillkommit bara för att göra det hela litet fylligare och för att kunna användas som ett program.

Herr talman! Det är ju inte vem som helst som talar när förste vice talmannen yttrar sig. Därför skulle jag gärna vilja slå fast en sak som herr Strand sade i sin replik. Han hävdar nämligen att det nya kreditbolaget endast skall vara en kreditinstitution som skall ha hand om toppkrediterna, således endast de krediter som ligger över vad de sedvanliga affärsbankerna kan bevilja sina kunder. Jag vill gärna understryka detta uttalande av herr Strand, ty det stämmer uppenbarligen inte med vad som står i propositionen och vad diskussionen har rört sig om. Utgångspunkten för andra uttolkare från den socialdemokratiska sidan har ju beträffande bankens uppgift gjort gällande att den skall kunna ägna sig åt praktiskt taget alla former av industrikreditgivning. Vidare vill jag uttrycka min glädje — även om jag alls inte är förvånad — över herr förste vice talmannens uttalande att högerpartiets särskilda förslag, som ju är en serie av förbättringar för näringsliv, trygghet och sysselsättning, inte är borta ur bilden. Nej, det är de självfallet inte. De kommer naturligtvis att framföras av oss och behandlas i alla de ekonomiska sammanhang där vi får tillfälle att diskutera näringspolitik i framtiden.

Herr talman! Det utlåtande från bankoutskottet som nu har debatterats un der mycket lång tid berör förvisso ett frågekomplex av utomordentligt stor betydelse ur både ekonomisk och politisk synpunkt. Regeringens förslag om inrättandet av ett statligt kreditbolag bygger på argument som närmare redovisas i proposition nr 56. Vi i högerpartiet finner dessa argument långt ifrån övertygande. I konsekvens härmed har vi — tyvärr ensamma — yrkat avslag på regeringsförslaget. Trots att de flesta av argumenten i debatten vid det här laget börjar bli uttömda, vill jag göra några reflexioner i anledning av den redovisning som i propositionen lämnas om bakgrunden och nuläget inom näringslivet i vårt land samt om den troliga utvecklingen på detta område. Vi sätter särskilt inom högerpartiet åtskilliga frågetecken i kanten för denna redovisning. Såsom har framhållits av flera tidigare talare gör man sig i väsentlig grad skyldig till överdrifter när man talar om att enskilda projekt i framtiden skulle bli av sådan storleksordning och tidsmässigt så långa att de inte kan rymmas inom det existerande kreditväsendets ram. Visserligen kan inom vissa branscher förekomma stora enskilda projekt. En sådan bransch är som även nämnts här massaindustrin, där utvecklingen tydligt är inriktad mot större enheter. Det är dock i allmänhet långt ifrån säkert att de största enheterna är de effektivaste ur lönsamhetssynpunkt. För inte så länge sedan lämnades i dagspress och TV beskrivning över vissa företag som i sin bransch tillhörde de största och mest mekaniserade i landet, men där kalkylerna pekade i rakt motsatt riktning, nämligen att lönsamheten var sämre än hos de medelstora företagen inom branschen. En framstående finansman har nyligen uttalat, att vi i vårt land har benägenhet för att hysa en överdriven och orealistisk tro på att endast storföretagsamheten skulle vara lönsam och i framtiden bli lönsam. Han tillägger att den mänskliga fatkorn här liksom i de flesta fall har en avgörande betydelse för resultatet. Finns det folk med duglighet, energi och framåtanda, klarar sig det lilla företaget lika bra sida vid sida med det stora. Jag tror för min del ati det ligger mycket av sanning och erfarenhet i detta uttalande. Ett företag måste vara lönsamt. Det är ju huvudsyftet med dess bedrivande över huvud taget. Sedan spelar det mindre roll vilken storleksordning det har. Det har tidigare i debatten pekats på den mindre företagsamhetens roll i vårt land. Jag skall endast nämna att de mindre och minsta företagen, företag som i medeltal sysselsätter under 50 anställda, sammanlagt ger sysselsättning åt mellan 275000 och 300000 människor i vårt land. Det är ju ett mycket stort anial. Tar man med företag med ännu fler anställda, t.ex. några hundra, kommer man upp till 300 000 å 400 000. Det är sålunda en mycket betydande del av det totala antalet anställda inom vår industri. Inom de mindre företagarnas led har det utan tvekan uppstått en viss oro för att den statliga bankans tillkomst skulle försvåra för dem att erhålla krediter i erforderlig omfattning, en oro som är fullt förståelig med tanke på att den nya banken enligt förslagsställarna huvudsakligen skall tillgodose kreditbehovet för stora och riskfyllda projekt. Dei har även här i debaiten talats om att småföretagsamheten skulle kunna komma in, men enligt propositionen är ju huvudsyftet att inrikta sig på stora och, som det sägs, riskfyllda företag. Jag vill också framhålla att banken inte på något sätt ökar den iotala tillgången på krediter i landet. Finansministern gjorde visserligen i går gällande — och han upprepade det i dag — att en sådan ökning skulle ske på grund av att man genom en höjning av omsättningsskatten skulle plocka in 500 miljoner kronor och, som han uttryckte det, öronmärka dessa pengar som då tillförs näringslivets investeringar. Men det är ett rätt ihåligt resonemang, om man tar hänsyn till denna åtgärds inverkan på statens lånebehov och dessutom till att man inte vet hur stor del av pengarna som annars på olika vägar säkerligen skulle ha kommit kapitalmarknaden till godo. Man fick vidare av finansministerns anförande ett intryck av att bankens medel i avsevärd grad skulle tas i anspråk vid strukturrationalisering. Det är inte så lätt att klart definiera innebörden av detta ord, men vad man hittills lagt in i detta är oftast åtgärder som inte kräver så särskilt mycket nytt kapital utanför företagen. Det kan därför vara anledning för den mindre företagsamheten att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom den blivande bankens område. Man återkommer i propositionen gång på gång med påståendena om att de föreliggande behoven inte kan tillgodoses inom det nuvarande kreditväsendets ram. Det har sagts förut här att någon bevisning för dessa påståenden inte kunnat förebringas. Finansministern fick en direkt fråga om det i dag, men han sade att han inte kunde ge något konkret exempel. Man kan alltså konstatera att bevisföringen i detta avseende är mycket bristfällig och att det inte kunnat påvisas att investeringar inte har kommit till stånd på grund av otillräcklig kapacitet hos det nuvarande kreditväsendet. Och jag vill ytterligare understryka vad jag nyss sade att den statliga banken inte tillför kapitalmarknaden något nytt kapital. Sådant skapas endast genom nysparande och inte genom att man ger staten möjlighet att via ändringar i kreditapparaten styra och fördela redan tillgängliga kapitalresurser. Det är nämligen den effekten som åstadkommes genom den nya banken. Genom vårt förslag om att inrätta ett enskilt återfinansieringsinstitut ävensom övriga åtgärder på kapitalmarknadens område — de har tydligt redovi sats här av flera talare, bl.a. av vår partiordförande och herr Åkerlund — vill vi skapa gynnsamma möjligheter för näringslivet att inom en snar framtid kunna tillgodose vårt lands kapitalbehov. Vi har vid jämförelse med regeringsförslaget funnit att vårt förslag har påtagliga fördelar, bl.a. genom att det på ett företagsekonomiskt riktigt sätt sammansmälter med redan befintliga institut och därmed redan från början tillgodoföres den kunskap och den erfarenhet om näringslivets behov som där finns samlad. Såvitt jag har kunnat finna kommer dessa förslag om de genomföres — utan att ha några negativa verkningar för näringslivet — att på sikt vidga ramen för kreditväsendet utan styrning eller prioritering på andra grunder än vad som nu är praxis inom bankvärlden. Man kan nog — trots finansministerns uttalande härom både i går och i dag — säga att det inte är någon särskilt välvillig inställning till enskild företagsamhet som socialdemokraterna har ådagalagt i debatten omkring den statliga banken och andra för näringslivet viktiga, ekonomiska frågor. De har ställt sig negativa till många av våra tidigare förslag om ökad självfinansiering och ökade möjligheter till enskilt sparande. Propositionen andas en övertro till statliga ingripanden, då den säger: »En tillräcklig sparandeökning kan åstadkommas endast genom insatser från statens sida.» Denna uppfattning kan vi i högerpartiet ingalunda acceptera. Vi tror nämligen att om det enskilda sparandet stimuleras på lämpligt sätt och åtgärder vidtas för penningvärdets bevarande kommer denna sektor av sparandet att även i framtiden få avgörande betydelse för kapitaltillgången i landet. Det resonemang som förs i propositionen om fördelningspolitik mellan företagarvinst och lönernas andel av produktionsresultatet ter sig i dagens läge, kan man säga, helt verklighetsfrämmande. Med de starka organisatio ner vi har på arbetsmarknaden föreligger ingen risk för att löntagarnas intressen inte skulle bli tillgodosedda. De senaste årens löneuppgörelser talar snarare för motsatsen. Om någon har kommit i kläm så torde det vara företagsamheten, varom upprepade nedläggningar och inskränkningar bär vittne. Finansministern gav i går några exempel, som han sade, där även privatföretagarna gjort misslyckade investeringar. Dessa exempel var enligt min mening ganska malplacerade. Jag förbigår det första som var från gamla tider — från Kreugerkraschen — men här nämndes också Uddevallavarvets skapare. Han fortsatte: »Ääven i Ådalen och i Dalsland hittar vi flera sådana exempel.» Finansministern är inte närvarande nu, men jag vill ändå via protokollet ställa några frågor till honom i detta avseende. Det bör ju vara rimligt att jag någorlunda väl känner till mitt lilla landskaps industriella utveckling och dess bakgrund. Jag känner även igen finansministerns tongångar från mera lokalt plan i detta avseende. Jag tror därför att finansministern har haft väl ensidiga källor att ösa ur vid sitt kunskapsinhämtande om den dalsländska industrins utveckling och dess bakomliggande historia. Det var isolerade bygder. Det låg i kanten av landet. Tidigare hade det fått uppbära mycket ogynnsamma följder av närheten till ett annat land som vi i äldre tider låg i fejd med, och det hade fått till följd att kommunikationerna då var dåligt utvecklade och att fattigdomen också var stor. För hundra år sedan — nästa år skall vi fira hundraårsjubileum — tillkom den kanal som går genom landskapet och vars existens nu är aktuell som fick stor betydelse. Från den tiden och fram mot sekelskiftet förbättrades kommunikationerna, och genom järnvägarnas tillkomst blev det sedan möjligt att ta vara på de råvaror som fanns i landskapet. Framsynta köpmän och industrimän från Göteborg och Uddevalla flyttade upp till det efter dåtida begrepp något avlägsna landskapet.

Vad är det då för felinvesteringar man talar om i det här lilla landskapet? Jag kan inte förstå annat än att man siktar på just massaoch pappersindustrin. Är det inte i så fall för mycket begärt att dessa män vid sekelskiftet skulle ha kunnat förutse att på 1960 talet får vi förhållanden som gör att man inte kan fortsätta med sin näring? Syftar uttalandet på investeringar under senare tid tror jag inte att det är lätt att hitta dessa. Det finns nämligen företag i landskapet som under 1930-talets hårda år lånade pengar och moderniserade sina företag. I dag sviktar dessa företag under det orimliga kostnadsläget därför att enheterna är för små. Jag tycker i det här fallet att rätt skall vara rätt, och därför har jag velat bemöta påståendena mot företagsamheten i Dalsland. Det är en historiebeskrivning som i verkligheten saknar täckning. Den som påstår annat saknar kännedom om bakomliggande fakta eller vill inte använda sig av de kända förhållandena. Finansministern tog upp, som jag nyss sade, Uddevallavarvet som ett exempel. Men jag måste säga att i det fallet tycker jag att det varit mycket rikligare att säga att det var vi, d.v.s. socialdemokraterna, som gjort missgreppet. Socialdemokratin har under mycket lång tid haft ett sådant inflytande på företagets utveckling att den inte under några förhållanden kan frita sig från ansvaret för de missgrepp som där har skett. Jag vill vid detta tillfälle slå fast detta faktum. Och jag tror att det i verkligheten är svårt att påstå motsatsen. Herr talman! Det här är några exempel på de argument som från regeringssidan anförts och som ligger till grund för den statliga investeringsbanken, som vi från högerhåll inte på något sätt kan acceptera. De vinster som genom utnyttjande av den moderna teknikens olika hjälpmedel framskapas medför som regel minskat behov av arbetskraft. Nedläggning av olönsamma företag är ofrånkomligt med hänsyn till konkurrensförmågan hos näringslivet. Genom den senaste tidens kostnadsutveckling har vi dock jämsides med den pågående strukturrationaliseringen fått en företagsdöd, som går ut över företag som vid ett mera normalt kostnadsläge, internationellt sett, är fullt konkurrenskraftiga, men som nu dukar under. Denna företeelse är högst beklaglig, och de politiska maktinnehavarna kan inte undandraga sig ansvaret härför. Från högerpartiets sida har oupphörligen varnats för en politik vars verkningar tagit sig sådana uttryck. Men oavsett vem som bär skulden anser vi att det är samhällets plikt att i görligaste mån skapa trygghet åt dem som oförskyllt drabbas av arbetslöshet och andra svårigheter, som den pågående omställningen i näringslivet kan medföra. En kategori som tidigare i ganska ringa grad berörts av denna utveckling är tjänstemannakåren. Genom dataålderns inträde och övriga möjligheter till rationaliseringar inom förvaltningsområdet har även denna grupp nu råkat i en svår situation. I många fall har tjänstemännen svagt skydd i fråga om avgångsersättningar och andra förmåner som annars brukar komma anställda till del. För dem som hunnit upp i medelåldern är det ofta svårt att få nytt arbete. Vid inträffad arbetslöshet måste huvudsyftet alltid vara att ge den därav drabbade en meningsfylld ny sysselsättning och först därefter pröva andra utvägar för att ordna upp vederbörandes förhållanden. Herr talman! Utifrån sina synpunkter på de sociala frågor som sammanhänger med näringslivets problem har högerpartiet lagt fram förslag som syftar till att ge de anställda trygghet i samband med strukturomställningar. Jag ber med detta, herr talman, att få instämma i de yrkanden som tidigare framförts av herr Åkerlund.

Herr talman! Man har givetvis haft anledning förvänta att en och annan sak skulle komma att ställas på sin spets i denna debatt, men vad man inte haft anledning förvänta var ett sådant uttalande, som det herr Åkerlund gjorde i går. Han talade nämligen om »socialdemokraternas och mellanpartiernas helsocialistiska framstöt». Jag förmodar att det inte är herr Åkerlund obekant att det trots allt i detta land försiggår vissa försök att åstadkomma någon sorts gemensam syn på saker och ting mellan de tre borgerliga partierna. Det finns de som har offrat rätt mycket arbete på det och fortfarande gör det. Jag skulle vid detta tillfälle vilja fråga herr Åkerlund: Anser han att dessa försök bör fortsätta? I så fall förväntar jag att några sådana uttryck inte kommer att fällas i fortsättningen. Eller anser herr Åkerlund att dessa försök är värdelösa? Då är det klart att då har herr Åkerlund full frihet att använda sin vokabulär även i fortsättningen. Jag tror att det vore mycket angeläget att få svar på dessa frågor. Det har till mig kommit aktade högerledamöter i denna kammare och sagt att de hoppas att jag glömt herr Åkerlunds förlöpning. Jag är ledsen att jag inte kan lova något på den punkten. Jag skall göra ett försök. Hur det försöket skall lyckas, det beror i mycket hög grad på herr Åkerlund. Låt mig sedan, herr talman, ta upp ett par saker. Jag skall försöka bli så kortfattad som möjligt med hänsyn till det ansträngande program som vi har framför oss. Jag skulle då vilja säga att även om man i och för sig inte till alla delar accepterar det förslag om skapandet av en stor investeringsbank som föreligger, så måste man medge att hbanken innebär ett betydande stöd åt näringslivet. Det parti jag företräder avvisar som väl alla, utom möjligen herr Åkerlund, är på det klara med varje försök till socialisering av näringslivet. Men vi finner det angeläget att samhället vidtar åtgärder för ait främja näringslivet och industrin och därmed sysselsättningen och tryggheten. Den frågan är utomordentligt viktig för välståndet och tryggheten i vårt samhälle. Inte minst utvecklingen inom många branscher under den senaste tiden säger oss att åtgärder från det allmännas sida är nödvändiga. Centerpartiet har ju under flera år starkt hävdat angelägenheten av och även lyckats genomdriva åtgärder av betydande omfattning, t.ex. när det gäller lokaliseringspolitiken, som har visat sig kunna skapa nya möjligheter till sysselsättning och ny optimism ute i bygderna liksom också i våra tätorter av olika storlek. Det är, som jag ser det, inte tal om annat än att samhällets satsningar på den aktiva lokaliseringspolitiken varit till utomordentlig nytta. Men i det sammanhanget uppstår ett spörsmål. Det är uppenbart att den strukturrationalisering som man avser att den nya banken skall betjäna kommer att kräva stora kapitalinsatser. Då är frågan om det inte i detta sammanhang är en högst allvarlig angelägenhet att hävda de små och medelstora företagens intressen. Jag kanske skall be herr fungerande talmannen om överseende med att jag tar upp frågan. Han var litet missnöjd förra gången den berördes här från talarstolen. Trots att man i propositionen om den nya banken ägnar ett par rader även åt dessa kategorier företagare, under framhållande av att banken även kommer att se till deras intressen, finns det här anledning att vara i viss mån skeptisk. Inte heller det som har sagts från denna talarstol tidigare har helt kunnat lugna mig. Blir det någonting över åt de mindre företagen, sedan man tillgodosett intresset av att strukturrationalisera och skapa stora företag? Detsamma är förhållandet med lokaliseringspolitikens hävdande i sammanhanget. Propositioner utlovar att man skall återkomma till detta spörsmål senare, men vi hade gärna sett att man dragit konsekvenserna av denna nya giv även ur lokaliseringssynpunkt. Det måste väl nämligen anses vara fullt klart att den önskade strukturrationaliseringen kommer att skapa nya lokaliseringsproblem. Om man slår ihop två eller fiera företag så skapar man ju på de nedlagda enheternas plats behov av nya sysselsättningsmöjligheter. Likaså kan givetvis strukturrationalisering på en plats medföra viss friställning av arbetskraft såsom resultat av den rationalisering av arbetsformer och produktion som väl måste till om processen skall vara fullgod. Jag menar att man i samma andetag sålunda skulle ha tillgodosett de nya krav som kan uppstå i samband härmed. Jag förmodar att talesmännen för den nya banken, d.v.s. för regeringen, på den punkten hävdar att man skall vara beredd att ta sådana hänsyn, och det vore naturligtvis utomordentligt tacknämligt om vi kunde få en försäkrån på den punkten. Sedan finns det för mig anledning att eit ögonblick stanna inför trygghetsproblemet. Det har av socialdemokratin i debatten kring den nya banken förts fram i förgrunden ungefär som om denna trygghet och kraven därom skulle vara något nytt och främmande, detia att man skulle skapa trygghet för människorna i fråga om anställning och utkomst, över huvud taget för deras existens. Det är väl ändå så, herr talman, att strävandena efter att kunna bjuda trygghet alltid ligger i botten för ett politiskt arbete. Jag brukar i debat ten om trygghetsproblemen gå så långt att jag säger att den politiker som glömmer bort den enskilda människan och hennes möjligheter att existera i sitt arbete, han har glömt bort sin väsentliga uppgift. När exempelvis centerpartiet hävdat lokaliseringspolitikens betydelse, är det ett utslag av just en önskan att åstadkomma trygghet för ett ökat antal människor. När centerpartiet har anslutit sig till politiken att hålla de statliga företagen uppe, därför att de spelar en så väsentlig roll för sysselsättningen i orten, har det också varit utslag av detta att människorna, som är beroende av dessa företag, skall kunna känna den trygghet som det här är fråga om. Tryggheten borde alltså för oss alla vara grunden i all politisk verksamhet. Det är ingenting nytt, och det är framför allt inte en socialdemokratisk nyupptäckt. Det finns i denna punkt anledning att också stanna vid den sida av saken som man sällan om ens någonsin hört talas om i debatten, nämligen företagarnas trygghet i dagens situation. Den är angelägen ur många synpunkter, inte bara deras egen synpunkt. Den är angelägen också i den mån företagen är bärare av den sysselsättning som skapar utkomst och möjligheter för den enskilde. Herr talman, jag har för min del sålunda, liksom mitt parti, anslutit mig till huvudprincipen om den statliga banken, som av herr Åkerlund betecknades som en helsocialistisk framstöt. Det har från socialdemokratiskt håll, främst genom herr fungerande talmannen, anförts att man haft anledning att från centerpartihåll vara mycket betänksam i sitt uppträdande i denna fråga. Jag skulle vilja fråga: På vilket sätt har det uppträdandet givit anledning till misstanke? Vi har valt att acceptera tanken på den statliga banken därför att vi vet att de penningresurser den representerar behövs i dagens samhälle. Men vi har också valt att därvidlag anföra de på vissa punkter avvikande meningar som vi har. Jag kan inte förstå i vilken grad detta skulle anses vara på något sätt diskriminerande för centerpartiets vidkommande. Man måste kunna medverka i samhällsutvecklingen, men det måste väl ändå inte betyda att man i varje situation skall avhålla sig från ait över huvud taget ha en egen uppfattning om saker och ting.

Herr talman! Herr Torsten Andersson gjorde gällande att jag hade gjort mig skyldig till en förlöpning. Nu tror jag att det kan spela en viss roll om herr Torsten Andersson har hört fel, eller om jag har hört fel i denna fråga. Jag sade i går, att detta innebär en delsocialistisk framstöt. Jag uppfattar det så, att herr Torsten Andersson sade helsocialistisk framstöt. Det är alltså en skillnad, som inte är helt oväsentlig i sammanhanget. Sedan ställde herr Torsten Andersson en fråga till mig, som jag givetvis inte kan besvara annat än för egen räkning. Herr Torsten Andersson säger att här pågår försök att få till stånd ett borgerligt trepartisamarbete och att det finns en gemensam syn mellan de borgerliga partierna, och så frågade han efter min inställning till detta. Jag kan säga, att jag inte på något sätt är inkopplad på dessa diskussioner. Jag känner alltså inte till hur de fortskrider och vad de i praktiken innebär. Herr Torsten Andersson frågar mig då om försöken bör fortsätta. Om jag i så fall säger ja, kan jag inte uttala mig på det sätt som jag har gjort. Anser jag att försöken är värdelösa, kan jag givetvis säga så. Jag vill tillägga, att det beror på vad det är för politik som skall komma ut av dessa diskussioner. Jag känner, som sagt, inte till någonting om den politiken, men i detta speciella fall har det, såvitt jag förstår, inte resulterat i ett synsätt som skulle kunna betecknas såsom borgerligt. Den s.k. investeringsbanken är enligt min mening en så pass stor sak att man inte kan uppfatta den annat än såsom en delsocialistisk framstöt. Det är en uppfattning som jag anser det på grund av företagets storlek omöjligt att frångå. Industrikredit och liknande företag är så pass små att de inte träffar livsnerven i ett borgerligt samhälle. I detta fall anser jag att man har gått över den gränsen och att man därför måste beteckna investeringsbanken såsom en delsocialistisk framstöt. Jag beklagar djupt att centerpartiet och folkpartiet har gått på en linje i samverkan med socialdemokratin och därmed låtit högern utgöra ensamt kvarstående oppositionsparti.

Herr talman! Till detta är bara att säga att jag i mitt block ordagrant har antecknat den anförda meningen. Jag medger gärna att jag kan ha hört fel på helsocialistisk och delsocialistisk. När man hör det på avstånd är skillnaden hårfin, inte praktiskt men i innehållet. Kvar stär i varje fall att det viktiga i uttrycket — om man håller sig till huvuddelen av orden är socialistisk framstöt, och de orden tycker jag i och för sig inte är berättigade. Jag hoppas att ett sådant övertramp inte skall betyda att de försök till samarbete som man nu håller på med skall förfelas. Herr Åkerlund gör det på den punkten bekvämt för sig genom att säga att han inte är inkopplad. Det betyder att han inte behöver intressera sig ett skvatt för det och inte behöver veta vad som är aktuellt eller vad man har kommit överens om. Ett sådant uttalande av en man av herr Åkerlunds kaliber som står i toppen av sitt parti vittnar om att intresset för att åstadkomma en lösning på denna punkt praktiskt taget är obefintligt, vilket jag, herr talman, har anledning att beklaga.

Herr talman! Detta anförande kommer att så till vida avvika från den hittillsvarande debattens huvudtema som jag kommer att uppehålla mig vid en detalj inom vårt utvecklingsarbete. Det gäller en arbetsuppgift av mycket stor betydelse och som är i stort behov av ökade kapitalresurser, resurser som man är villig att tillskjuta i medvetandet om att det innebär ett visst risk tagande. Pågående utveckling inom näringslivet, speciellt inom industrin, har sammanfattats av professor Svennilson på detta sätt: »En allmän erfarenhet är att den internationella handeln ständigt förskjutes mot nya varor. Ett land som genom sin egen forskning kan utveckla nya processer och varor kan ständigt upprätthålla ett temporärt tekniskt försprång. Efter någon tid kommer dessa innovationer att imiteras i utlandet och därmed minskas deras lönsamhet. Denna ekonomiska dynamik är ett starkt motiv för att upprätthålla en stark nationell forskning.» Det går således inte att importera forskningsresultat för utvecklingsarbete. Chanserna på en hårdnande världsmarknad ligger i en egen målinriktad forskning. Jag är väl medveten om att ett betydande forskningsoch utvecklingsarbete alltid pågått inom vårt näringsliv, men jag måste samtidigt konstatera att det under avsevärd tid huvudsakligen hållit sig inom det fack eller ämnesområde, där respektive industri redan arbetar. De verkligt egna innovationerna, byggda på egna idéer och egen forskning och liggande utanför det egentliga produktionsområdet, har varit mera tunnsådda. Såvitt jag förstår är dagens konjunkturdämpning särskilt märkbar inom företag där denna form av forskningsoch utvecklingsarbete har varit obetydlig. Det finns branschområden där man länge har hängt sig fast vid att rationalisera den egna produktionen och bundit utvecklingsarbetet alltför ensidigt vid det hittillsvarande produktionsområdet. Jag är övertygad om att det inte har berott på bristande insikt hos företagsledningen om behovet av en större flexibilitet och förnyelse i fråga om utveckling av nya produkter för att stödja den verksamhet man hittills bedrivit eller ersätta icke längre lönsamma delar av den samma. I flertalet fall har skälet säkerligen varit att söka i de stora kostnader som är förbundna med innovationer i olika led alltifrån forskningsstadiet — till marknadsföringen. Det krävs ofta mycket stora kapitalinsatser härvidlag. Jag har velat understryka dessa brister inom vissa delar av näringslivet, fastän jag är fullt medveten om att många företag inom ramen för de resurser som har varit tillgängliga på ett utomordentligt sätt har fullföljt en innovationsverksamhet som bidragit till att vi både vunnit och hållit vår ställning och vår levnadsstandard. Situationen av i dag och i morgon aktualiserar emellertid forskningsoch utvecklingsarbetet inom näringslivet på en helt annan nivå än hittills. Det gäller inte bara Sverige utan hela världen. Förenta staternas totala forskningsutgifter — federala och privata — beräknas ligga vid cirka 30 miljarder dollar per år, medan hela Västeuropa satsar mindre än en tredjedel därav på motsvarande verksamhet. På ett litet land som Sverige, som dock har en exportindustri av betydelse och hittills lyckats hålla en levnadsstandard som är högre än något annat europeiskt lands, ställs i denna situation betydande krav om vi skall kunna bevara och utveckla vår ställning och vår levnadsstandard. Naturligtvis kommer behovet av utveckligsarbete att öka i än större omfattning den dag EEC omfattar hela Västeuropa. Vi har då en fri marknad med 350 miljoner invånare, d. v. s. nästan dubbelt så många konsumenter som 1 Förenta staterna. Forskningsoch <utvecklingsarbete kräver två huvudbetingelser, dels forskare i vidaste bemärkelse, dels kapital. I båda dessa hänseenden har staten betydande uppgifter. Det är ett känt faktum att tillgången på forskare inom olika fält icke är tillräcklig. Flykten till Amerika eller andra delar av världen har visserligen i samband med en del företeelser här i landet berövat oss värdefulla krafter; men det sammanhänger sannerligen inte med något överskott på forskare. Att främja utbildningen av forskare är således en av de absoluta förutsättningarna för framsteg. Den industriella forskningen har tidigare till betydande del och i vissa fall helt bekostats av företagen själva. Men självfinansieringens tid är ju praktiskt taget förbi, med den politik som regeringen och dess riksdagsmajoritet har fört under många år. Vi erinrar oss också att finansministern klart har uttalat att han föredrar en lånfinansierad framför en självfinansierad investeringsverksamhet i näringslivet. Samma synpunkt återkommer i bankoutskottets nu föreliggande utlåtande. Utskottet anser dels att investeringarna olika branscher emellan blir mer rationellt avvägda, om finansieringen sker över en kreditmarknad där olika behov vägs mot varandra, men dels också att kreditpolitikens möjligheter att påverka investeringsutvecklingen ökar ju större externfinansieringen är. Detta är ju ett ganska tydligt språk. I tider av bristande kapitaltillgång och bristande samhällsekonomisk balans kan en sådan styrning av investeringarna måhända försvaras, men normalt sett är en permanent kontrolloch diri geringsverksamhet på detta som på så många andra områden inte bara obefogad utan direkt skadlig. Den sakliga kreditmässiga prövningen under en fri kapitalmarknad är naturlig, men förutsättningen är då att olika kreditinstitut har något så när likartade möjligheter till risktagande. Ett statligt monopol på riskvilligt kapital ger den statliga dirigeringen dess mycket allvarliga karaktär. Enligt den uppfattning vi i folkpartiet företräder bör strävandena att öka självfinansieringsmöjligheterna på allt sätt stödjas. De åtgärder för att stärka företagens självfinansiering som föreslås i mittenpartiernas gemensamma partimotion förtjänar därför större intresse än som visas av utskottsmajoriteten. Med den begränsande lagstiftning som vi har i fråga om kapitalrörelser över gränserna är det desto betydelsefullare att företagssparande och andra liknande omständigheter möjliggör ökning av för forskningen tillgängligt kapital utanför statens bidragsverksamhet. Jag tror emellertid inte att det räcker för att skapa en framtida forskningsoch utvecklingsverksamhet som är tillräcklig med tanke på näringslivets behov, detta oavsett om det gäller grundläggande forskning inom statliga organ eller målforskning och utveckling inom företagens egen ram. I det sammanhanget kan jag erinra om de amerikanska undersökningar som visat att mindre och medelstora företag svarar för en betydligt större andel av för utvecklingen viktiga innovationer än som motsvaras av deras investeringar i forskning och utvecklingsarbete; och detta gäller inte bara Amerika. Flexibiliteten i tillverkningen skulle med säkerhet vara ännu större om de små och medelstora företagens möjligheter att skaffa kapital till sitt forskningsoch utvecklingsarbete vore bättre. I verkligheten är det ju tvärtom — deras möjligheter är mindre, och avsevärt mindre, än för de storföretag som propositionen huvudsakligen sysslar med. Man borde efter många års erfarenhet av regeringens ekonomiska politik inte behöva diskutera orsaken till läget på kapitalmarknaden. Konjunkturförändringar och arbetskostnadsfördyringar har visserligen ställt stora anspråk på kapitaltillgången för rationaliseringar och liknande. Men ingen tvekan kan råda om att vårt näringsliv skulle kunnat möta konjunkturdämpningen bättre och smidigare med en mer produktionsvänlig statlig politik. Med framtida anspråk på näringslivet — när det gäller både mindre företag och storindustrin — är det ofrånkomligt att det forskningsoch utvecklingsarbete som kan skapa ökad flexibilitet ges ekonomiska resurser av avsevärt större omfattning än hittills. Så viktigt som detta är har vi i folkpartiet ansett det nödvändigt att biträda syftemålet med de åtgärder som förslaget om ökat riskbärande kapital för näringslivet innebär. Vi har en annan uppfattning än regeringen och den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten om hur de föreslagna investeringsuppgifterna skall lösas. Jag skall inte gå in på den debatten eftersom vi nu har sysslat med den under en och en halv dag. Jag bara konstaterar detta förhållande. Men vi hoppas på att det kapital som skall tillföras en riskbärande investeringsverksamhet i betydande grad skall sikta på att stimulera forskning och utvecklingsarbete av det slag som jag har berört i mitt anförande. Den avvägning som därvid måste ske i förhållande till rationaliseringsåtgärder av traditionell art måste ovillkorligen beakta att på sikt är forskningen A och O för den som vill följa med i den internationella utvecklingen och bevara anställningstryggheten inte bara hos de i företagen anställda utan hos medborgarna över huvud taget i vårt land. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få instämma i det yrkande som tidigare har ställts av herr Stefanson.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till det intressanta anförande som herr Jacobsson just hållit, fäste jag mig vid en sak, nämligen behovet av ökad forskning inom industrin, och jag håller i sak med honom om att det är en viktig angelägenhet. Men även om man tycker det, så tror jag att det är riktigt att säga att herr Jacobssons siffror om forskningens omfattning inte är riktigt korrekta vid en jämförelse med Sverige. När herr Jacobsson säger att 3 procent av bruttonationalprodukten i Förenta staterna går till sådan forskning så är det riktigt. Procentsiffran för Europa ligger på 1,5 å 2 procent, och man skulle då kunna tro att vi är bara hälften så forskningsmedvetna i Europa som man är i USA. Man bör dock i rimlighetens namn säga, att av USA:s forskningskostnader går ungefär hälften till rymdforskning och det gör att situationen är något annorlunda än vad som framgick av herr Jacobssons framställning. I övrigt har den debatt som ägt rum här från oppositionens sida rätt myc ket rört sig om socialisering, att förslaget om ett kreditinstitut är ett steg i socialistisk riktning. Jag har en annan uppfattning om vad socialisering är, ty såvitt iag kan förstå betyder detta kreditinstitut inte någonting i linje med begreppet ökad socialisering. Vore det så enkelt att genomföra socialisering så hade den väl varit genomförd för länge sedan. Vad det möjligtvis kan vara fråga om är ett något ökat samhällsinflytande över den viktiga kapitalmarknaden.

Vad detta kreditinstitut kan göra är att bedriva en utlåning, som svarar mot några få procent av hela den utlåning till investeringar som äger rum i vårt land. Då kan man inte säga att det är fråga om socialisering, men möjligtvis något ökat samhällsinflytande. Samhällsinflytandet över = kapitalmarknad och näringsliv är ändå mycket begränsat i detta land. Jag erinrar mig att våra vänner inom näringslivet brukar tycka väldigt mycket om att utomlands betona hur litet inflytande samhället bar över det svenska näringslivet. Jag har själv deltagit i sådana sammankomster och man brukar säga — vilket är riktigt — att det privata näringslivet i vårt land svarar för mer än 90 procent av hela aktiviteten inom näringslivet; för de resterande 10 procenten svara samhället och kooperativ verksamhet. Om man mot detta skulle ställa frågan, hur det ligger till i andra europeiska länder, så svarar samhället där för en betydligt större del, t.o.m. i högborgerliga länder, som Västtyskland, Och i Italien t.ex. är regeringen ansvarig för mer än en tredjedel av hela det industriella livet. I vårt land har vi ett näringsliv där samhället har ett mycket litet inflytande. Inflytandet skulle kanske nu genom detta kreditinstitut bli en aning större, men ändock komma att bli tämligen begränsat. Av de olika problem som ventilerats i debatten vill jag något kommentera frågan om självfinansieringen. Jag har lyssnat på en del av debattinläggen; jag har också tagit del av mittenpartiernas motion då det gäller frågan om självfinansiering. Att det förekommer så mycken diskussion om självfinansieringen i vårt land kanske har ett samband med att vi tidigare hade en mycket hög självfinansiering. Om vi går tillbaka till början av 1950-talet hade man inom stora delar av industrin en självfinansiering på upp till 100 procent — ja, t.o.m. mer än det, om man vill uttrycka saken på det sättet. Nu har emellertid självfinansieringsgraden successivt sjunkit. Var den ligger i dag är svårt att säga, men gissningsvis håller den sig på ungefär 60 procent. Det är klart att en sådan förändring för företagen måste vara kännbar. Däremot tror jag icke att det privata banksystemet har någonting emot den utvecklingen, ty bankernas funktion är naturligtvis att i en sådan situation träda in och hjälpa till med kapitalanskaffning. Även om självfinansieringsgraden i svensk industri har sjunkit väsentligt är det klart att vi vid en internationell jämförelse inte ligger sämre till än andra länder, snarare fortfarande bättre. Om jag ser den frågan från mina egna utgångspunkter och ur de intressen, som jag har att företräda i det civila livet, är det klart att vi föredrar en ganska hög självfinansieringsgrad, ty det ger alltid en större stabilitet åt det egna företaget. Vi ser inte alls gärna att självfinansieringsgraden «sjunker alltför mycket, men vi är också på det klara med att det är orimligt att självfinansieringsgraden går upp emot 100 procent. Ty en självfinansieringsgrad som ligger vid 100 procent innebär också nackdelar ur ekonomisk synpunkt — inte för företaget, men väl för samhället. Det kan leda till en snedvridning av hela näringslivets inriktning och utveckling. Men i princip är en relativt hög självfinansieringsgrad att föredra i förhållande till att självfinansieringsgraden skulle bli alltför låg. I mittenpartiernas motion, där man behandlar olika problem, har man också behandlat frågan om självfinansieringsgraden. Jag vet inte om det ligger i mittenideologin att man skall försöka gå förbi ömtåliga saker så lätt som möjligt. När man talar om självfinansieringsgraden har man nöjt sig med att i motionen yrka på att självfinansie--: ringen skall vara »tillräcklig». Vad avser man med det? Avser man egentligen att självfinansiering skall kunna ske till hundra procent eller till någonting därunder? Det hade ju varit väldigt nyttigt och intressant om man mera konkret hade kunnat ange vad man egentligen vill med talet om graden av självfinansiering i det svenska näringslivet. En frågeställning av annan art, som har spelat en viss roll här och som har gjort det länge i den offentliga debatten, är de större företagen i förhållande till de små. I går var det särskilt herr Holmberg som kritiserade propositionen, därför att den skulle innebära ett gynnande av storföretagen på småföretagens bekostnad. Självklart kan det inte vara så, att detta nya kreditinstitut är till enbart för storföretagen. Här kommer även mindre företag in. Det blir en bedömning från fall till fall — det utgår jag ifrån. Det kan innebära att stora industrikoncerner kan få lån till betydande belopp men att även små företag skall kunna få det — allt bedömt mot bakgrunden av de framtidsutsikter som företaget har, den produktion företaget har och den betydelse produkten har, även ur utrikeshandelssynpunkt. Jag skulle vilja beteckna allt detta tal om småföretagen som missgynnas så som mer eller mindre en myt. Jag är själv i hög grad medveten om att vi har och alltid kommer att ha ett betydande antal småföretag — och det är helt naturligt i ett industriland av vår struktur. Det förhållandet att man har ett betydande antal stora företag, basindustrier, gör det naturligt att vi också måste ha ett stort antal småföretag. Jag skulle tro att antalet mindre företag — var man än sätter gränsen för storleken — för framtiden inte kommer att minska utan kommer att försvara sin plats i det svenska näringslivet, ja t.o.m. kommer att öka i antal. De är betydelsefulla ur många synpunkter. De betyder mycket också ur sysselsättningssynpunkt. Jag tror det är nödvändigt att just säga, att småföretagen i dessa sammanhang inte skall missgynnas till storföretagens förmån, utan det får naturligtvis bli en bedömning med hänsyn till alla de faktorer som jag förut har nämnt. Kapitalmarknaden i vårt land är för liten, har det sagts. Man kan mycket väl hålla med om att vår kapitalmarknad är för liten, men det innebär inte att den är liten internationellt sätt. Det har ju vid några tillfällen sagts offentligt — och det behöver upprepas — att vår kapitalmarknad internationellt sett är stor, om vi ser den i proportion till landets storlek. Men vad man kan säga är att vår kapitalmarknad är otillräcklig. Vi behöver en ännu större kapitalmarknad, och detta är ett sätt att hjälpa kapitalmarknaden att bli större, även om det i debatten har sagts, att kapitalmarknaden icke tillföres några ytterligare medel genom detta kreditinstitut. Kreditinstitutet innebär ändock att man möjliggör en kanalisering av kapital från de fonder för pensionsändamål, som finns, till nyttig aktivitet i det svenska näringslivet. Det är ett sätt att kunna utnyttja dessa pensionsfonder, vars uppsamlade medel rätteligen är löntagarnas pengar. Från den fackliga rörelsens sida är det ett lika stort intresse som för företagen själva, att företagen kan få det kapital som behövs för att kunna göra de rationaliseringar och utbyggnader som utvecklingen kräver. Vad vi fäster stor vikt vid är att den utåtriktade delen av den svenska industrin skall kunna ha en god framtid, ty vi berörs i så hög grad av det som händer internationellt. När uppemot en fjärdedel av allt som tillverkas i detta land också måste säljas internationellt, är det klart att den svenska industrin måste vara konkurrenskraftig; det gäller små såväl som stora företag. Utvecklingen hittills tyder på att svenskt näringsliv har hävdat sig relativt väl.

Jag tycker det vittnar rätt väl om den svenska industrins förmåga att göra sig gällande internationellt. Under det rätt hårda år, som 1966 var i Europa ekonomiskt sett, kunde vi t.o.m. prestera en exportstegring till EEC på 5 procent, eller lika stor stegring som till EFTA, där handelshindren dock var betydligt mindre. Jag tycker det vittnar om den konkurrenskraft, som fortfarande finns i svenskt näringsliv, en konkurrenskraft som vi naturligtvis måste se till kan upprätthållas. Det bästa sättet att uppehålla konkurrensförmågan är givetvis att näringlivet, företagen, tekniskt sett alltid står på toppnivå. Huvuddelen av den exporterande sektorn av svensk industri befinner sig just tekniskt sett på en mycket hög nivå vid internationell jämförelse. Detta är glädjande för företagen själva helt naturligt, men också för dem som skall ta sitt levebröd ur företagen. Jag tror det är samma tillfredsställelse ur landets synpunkt som helhet. Vad vi däremot kan ha olika mening ar om är vilka vägar vi skall använda för att kunna bibehålla eller kanske t.o.m. öka den konkurrensförmåga, som för närvarande finns. Det kreditinstitut, som nu diskuteras, är en av de skiljande frågorna. Men man har gjort frågan om kreditinstitutet till en partiskiljande fråga i alltför stor utsträckning. Jag tror det är riktigt, som finansministern sade senast här i dag på förmiddagen, att ute i företagen och från företagsföreningarnas sida ser man inte lika extremt på kreditinstitutet som partierna gör. Man ser på detta kreditinstitut från mera praktiska utgångspunkter, nämligen så att man på detta sätt kan kanalisera mera kapital till kommande investeringar i vårt näringsliv. Om detta kreditinstitut får tillfälle att verka en tid och man får viss erfarenhet, så kommer det också, tror jag, att råda större enighet mellan partierna. Jag gissar att efter ett par år kommer meningsmotsättningarna om kreditinstitutet att vara långt mindre än vad de är just nu, när beslutet skall fattas, och att de borgerliga partierna då kommer att tala mindre om socialisering än vad de gör just för närvarande. I den motion som mittenpartierna har presenterat i anledning av propositionen har de tagit upp en annan viktig angelägenhet, som har samband med denna fråga, nämligen tryggheten för de anställda. Den väg som regeringen nu har föreslagit, d. v. s. att det skall skapas ett kreditinstitut, innebär också, hoppas jag, ait de anstälda genom sina organisationer kommer att få ett något större medinflytande i näringslivet än vad som för närvarande är fallet. I och med att man skall ta i anspråk pensionsfondernas pengar, som utgör löntagarnas ihopsparade kapital, bör också löntagarnas organisationer få eit visst medinflytande i det nya bolaget som kommer till stånd. Det är väl helt rimligt? Det som mititenpartierna tar upp handlar mera om den enskildes trygghet, om de svårigheter som den enskil de utsättes för vid de omställningar som sker. Jag skulle nästan kunna säga, att det verkar som om mittenpartierna har hämtat en del av sina formuleringar från anföranden som hållits av mig och andra inom fackföreningsrörelsen vid olika tidpunkter. Jag känner nästan igen ordalydelsen på vissa punkter. Trygghetsproblemen har «naturligtvis stor betydelse, och det är viktigt att mittenpartierna är beredda att medverka till lösningen av dessa frågor, när de undan för undan kommer att presenteras för riksdagen. Att det kommer olika förslag är nödvändigt, det är min övertygelse. Inom =<:fackföreningsrörelsen kommer vi att hålla grytan kokande till dess att vi uppnår en ökad grad av trygghet och en bättre omvårdnad av individen än vad som för närvarande är fallet. Man talar om avgångsvederlagen. Detta är ju en förhandlingsfråga, men vi tycker att de ännu ger för liten trygghet. En intressant detalj i mittenmotionen är att man tar för sannolikt, att det beträffande avgångsvederlag kommer att krävas medverkan i någon form från det allmännas sida för att ordna saken. Jag sade för en tid sedan något i den stilen och serverades omedelbart en ledare i en framstående företagartidskrift. Där höll man inte med om detta utan var av motsatt uppfattning, och därför noterar jag med tillfredsställelse vad mittenpartierna nu har uttalat — visserligen i mycket vag form, men jag hoppas att det ändå skall hålla den dag då vi eventuellt har att ta ställning till frågan här i riksdagen. Bakgrunden till att löntagarorganisationerna har fäst stor vikt vid det kommande kreditinstitutet är naturligtvis omtanken om människorna i det svenska samhället, en omtanke som många även utanför organisationerna hyser. Vad vi vill göra och vad vi lyckas göra, då det gäller att hävda vår ekonomi, vår produktion och vår handel gentemot andra länder, gör vi givetvis i syfte ati för de svenska medborgarna skapa bätt re, säkrare och tryggare levnadsförhållanden. Det har varit en av huvudpunkterna för oss inom fackföreningsrörelsen, då vi mycket bestämt har tillstyrkt tillkomsten av detta kreditinstitut. Vi tror att det är riktigt och att det är nödvändigt för de människor som tar sin bärgning ur industrin. Vi tror att det är nödvändigt även ur hela landets synpunkt. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När det gäller den stora frågan om investeringsbanken har herr Arne Geijer och jag naturligt nog skilda åsikter. Våra själar är förankrade på olika sidor. Jag tror mig inte heller om att kunna övertyga herr Arne Geijer om att min betänkligheter mot banken är välgrundade. Jag skulle dock i anslutning till hans anförande vilja peka på en sak, nämligen när han talar om att småföretagen inte skall bli missgynnade som låntagare genom bankens tillkomst. Jag vill uttrycka det så, att eftersom banken innebär att en ny prioriterad låntagarekategori tillskapas, nämligen vissa riskbetonade utvecklingsindustrier, måste det ju bli ett begränsat kreditutrymme för alla andra. Dessa senare blir på det sättet missgynnade. Beträffande kanaliseringen av AP fondernas medel till företagen vill jag säga, att det självfallet är ett angeläget önskemål att denna kanalisering sker. Det är emellertid ingenting nytt. Den har ju under de år som gått fungerat tillfredsställande och, såvitt jag kan förstå, under medinflytande av löntagarna i de olika fondstyrelserna. När det gäller självfinansieringen vill jag med stor tillfredsställelse notera herr Arne Geijers nyanserade bedömning av denna fråga. Hans bedömning skiljer sig avsevärt från det — om jag skulle uttrycka det något vanvördigt — glyt tiga resonemang som har förekommit på en del håll och som även har satt sina spår i Kungl. Maj:ts proposition. Jag delar herr Arne Geijers mening, att självfinansieringen i varje fall inte bör tilllåtas gå över hundra procent, utan att investeringarna till viss del bör finansieras via lånemarknaden. Självfinansieringsgraden har tidigare varit 100 procent och 80 procent, men är nu, såsom herr Arne Geijer sade, cirka 60 procent. Prognoserna lär dock gå ut på att det på 1970-talet kan vara risk för att den går ner till 40 procent om ingenting händer.

Ett projekt i den delen som väl kommer att aktualiseras ganska snart gäller avskrivningarna på fastigheter. För närvarande är möjligheterna till sådana avskrivningar mycket begränsade, men jag anser att man där skulle kunna skapa bättre möjligheter såväl för industrin som för den mindre företagsamheten och inte minst för jordbruket med tanke på den rationalisering som pågår. Jag noterar också att herr Geijer och jag tycks vara överens om vikten av forskning. Herr Geijer underkände mina sifferuppgifter om vilken andel av bruttonationalprodukten som går till forskning i olika länder. Vi var kanske överens om att siffran för Europa är 1,5 procent och för USA 3,1 procent, men sedan sade herr Geijer att siffran för Amerika skall man inte ta för högtidligt — och detta därför att så mycket pengar går till rymdforskning. Jag vet inte om han därmed menade, att rymdforskningen skulle höra till det militära området och att man därför inte kunde jämföra siffrorna. Men jag skulle vilja säga att man icke bör förringa rymdforskningens värde — jag tror att den har mycket stor betydelse och har synnerligen viktiga civila aspekter. Rymdforskningens framsteg avsätter djupa spår och påverkar utvecklingen inom andra forskningsområden. Vi behöver bara tänka på sådant som satelliterna för television, liksom konsekvenserna för meteorologin och astronomin. Rymdforskningen öppnar oerhörda framtidsaspekter på olika områden.

Herr talman! Bara några ord till herr Geijer. Han betraktar inte detta statliga kreditbolag som en socialisering. Detta erinrar mig om att en av socialdemokratins i praktiken bästa tänkare på detta område, herr Wigforss, sade att socialisering var en fråga om samhällets organisation. Vi skall inte glömma att det föreslagna statliga kreditbolaget just gäller en fråga om samhällets organisation på detta finansområde; dessutom gäller det, så som förslaget är presenterat, en fråga om möjligen växande resurser av kapital och dettas fördelning. Sedan säger herr Geijer att det bara rör sig om ett något ökat samhällsinflytande på detta område, och en sådan sak är inte så farlig; så skall vi uppfatta det. Min motfråga blir: Är det en garanti för att företagen blir bättre skötta, om man får ett ökat samhällsinflytande? Vi för vår del tror inte det — och fler än vi är misstrogna. Herr Geijer åberopade att svenskt näringslivs representanter brukar säga utomlands, att i Sverige är samhällsinflytandet ringa och att vi i själva verket har ett fritt näringsliv till 90 procent. Men varför sägs detta utomlands? Jo, det beror på att man i andra länder är misstänksam mot ett socialistiskt samhällssystem såsom man uppfattar vårt. Vi har erfarenheter av den saken 1 flera länder — ta gärna Italien och Västtyskland, som herr Geijer pekade på — där man säger: är det så att man har det i Sverige på samma sätt som vi med våra socialiserade företag, då är det tydligen inte riktigt bra. Jag är rädd för att en socialistisk regering i Sverige — jag är ledsen att behöva säga det — är ett dåligt varumärke utomlands.

Herr talman! Det var intressant att höra hur herr Geijer så bestämt slöt upp på finansministerns sida när det gäller att indirekt fördöma det oansvariga talet om att det är fel av företagen att försöka driva sina rörelser så att det blir vinst. Det var ju kontentan av en stor del av herr Geijers anförande. Och någonting annat kunde givetvis inte LO-chefen göra. Det är ju fullständigt oansvarigt och orimligt när man inom kommunismen och från socialdemokratins vänsterkant säger att det är felaktigt att driva vinstintresset. Jag noterar detta med tillfredsställelse. Jag vill också säga ett par andra ord om fortsättningen i herr Geijers tal. Han talade om självfinansieringen och tyckte att mittenpartiernas uttalanden om att det bör vara en »tillräcklig> självfinansiering var alltför vaga. Ja, men herr Sträng var väl i går inte så mycket klarare då han talade om en »lagom> självfinansiering. Herr Geijer hade en tredje definition. Han talade om en »hög>» självfinansieringsgrad. En sådan hade han ingenting emot; han föredrog den, sade han. Här har vi alltså tre definitioner i fråga om självfinansieringen som inte är så särskilt preciserade: tillräcklig, lagom och hög självfinansieringsgrad. Herr Geijers definition är väl den mest progressiva i sammanhanget och jag har ingenting emot att använda den beteckningen. Men hur skall man då bestämma vad som är en hög självfinansieringsgrad? På den punkten förbigick herr Geijer vad vi från folkpartiets sida och från centerpartiets sida har krävt, nämligen att vi måste sätta oss ned och verkligen bedöma vilken grad av självfinansiering som är nödvändig inom olika näringsgrenar. Om herr Geijer läst fortsättningen på motionen, nederst på sid. 18, hade han sett detta. Vi har ett gemensamt intresse av att se till att självfinansieringsgraden inte blir för låg. Jag skulle också tro att det är en gemensam ståndpunkt att den redan är så låg, att det inger allvarliga farhågor ur effektivitetssynpunkt och ur sysselsättningssynpunkt om den blir lägre. Från mittenpartiernas sida har vi frågat om det verkligen inte är på tiden att det blir en utredning om dessa saker så att vi slipper stå här i kammarens talarstol och »tycka» i allmänna ordalag. Jag håller nämligen med herr Geijer om att det tjänar mycket litet till.

Herr talman! Herr Geijer inviterade centerpartiet till samarbete omkring trygghetspolitiken. Det är alldeles uppenbart att den invitationen mottas med mycket stort intresse. Inbjudan kan väl dock i och för sig, mot bakgrunden av den hittills förda politiken, te sig ganska underlig. Såvitt jag vet har centerpartiet stått med i de främsta 1eden när det gällt trygghetspolitiken, i varje fail alltsedan 1930-talet. Den beredvillighet som vi har visat på denna punkt kan dock inte innebära, att vi oreserverat skall svälja varje propå som kommer från herr Geijers håll. Vi vill förbehålla oss att pröva frågorna efter den syn på samhällspolitiken, som vi har. Jag ber att få erinra om centerpartiets strid under många år för den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Den tror jag i och för sig visar ungefär var vårt intresse ligger när det gäller dessa frågor. Det är alldeles uppenbart att centerpartiet i mycket hög grad representerar folkgrupper, som är ytterligt beroende av den trygghet som samhället kan skapa. På den punkten råder det från vår sida ingen tvekan. Det väsentliga är att vi vill ha rätten att pröva de förslag som kommer fram och ait lägga våra synpunkter på dem.
Herr talman! Jag återkommer till frågan om självfinansieringen. Frågeställningen gällde hur stor självfinansieringen bör vara. Jag framhöll tidigare alt jag vill att företagen skall ha en ganska hög självfinansiering. Jag skulle tro att självfinansieringen har etit klart och direkt samband med den konjunkturutveckling som äger rum. Att självfinansieringen nu är lägre än tidigare beror delvis — jag vill understryka detta — på den konjunkturdämpning som vi för närvarande har i Europa. I och med att konjunkturen vänder uppåt igen ökar möjligheten till självfinansiering. Jag skulle vilja uttrycka saken på följande sätt. Rent allmänt anser jag icke att självfinansieringen bör sjunka lägre än den nivå, där den för närvarande befinner sig. Den kan gärna vara något högre. Dock kan behovet vara varierande för olika slag av både branscher och företag. Det har vidare i replikerna diskuterats en del andra ting. En fråga som ställdes till mig gällde om företagen blir bättre skötta därför att vi får detta kreditinstitut. Den frågan är omöjlig för mig att besvara. Vad kreditinstitutet skall åstadkomma är väl inte en bättre skötsel av företagen, utan det skall ombesörja kapitalanskaffningen åt företagen. Såsom alla vet kan ett företag med aldrig så god tillgång på kapital vara dåligt skött. Därvidlag kommer ju de individuella egenskaperna hos dem som sitter i före tagsledningen in i bilden. Därför har vi också alltid haft och kommer alltid att ha både bättre och sämre skötta före tag. Herr Jacobsson erinrade om att högern — liksom även mittenpartierna — föreslagit lättnader för företagen. Ja, i den uppräkning av önskemål som förekommit både i går och i dag har det begärts att alla de belastningar, som för närvarande åvilar företagen, skulle lyftas bort genom beslut av riksdagen — om inte högern framställt ett önskemål, så har mittenpartierna gjort det, och tillsammans täcker de hela området. Detta går helt enkelt inte att genomföra. Det är vi medvetna om, och om herr Jacobsson blev finansminister, skulle ha inte ens våga framföra sådana förslag i riksdagen.
Herr talman! Efter denna långa debatt önskar jag endast helt kortfattat få lämna en motivering för mitt ställningstagande, eftersom denna fråga behandlats i statsutskottets femte avdelning. Regeringens proposition om investeringsbanken har starkt kritiserats inte minst för att de mindre och medelstora företagens finansieringsproblem inte blivit tillräckligt beaktade. Många ekonomiska experter har framhållit att regeringen tycks tro, att det endast är de stora företagen som man kan satsa på. Det görs visserligen i propositionen ett uttalande som tyder på att regeringens tidigare inte särskilt positiva hållning mot småföretagsamheten något förändrats. Det anförs t.ex. att bankens finansieringsinsatser inte kan förbehållas stora företag utan att de också skall medverka till ait lösa utvecklingsoch omställningsproblem för expansiva mindre och medelstora företag. Trots detta uttalande i propositionen står det klart att regeringen avser att använda bankens utlåningskapacitet för mycket stora investeringar och att de mindre företagen kommer att få en mycket blygsam position bland bankens kunder. Herr Geijers positiva uttalande om de mindre företagens betydelse inom näringslivet var. mycket glädjande. I mittenpartiernas förslag till bank under den period som nu närmast följer betonar vi vikten av att man inte glömmer bort de mindre företagen. Avgörande för bankens medverkan i viss långivning skall vara bedömningen av projektets art, inte företagets storleksordning. Utvecklingskraftiga mindre och medelstora företag skall således få nytia av den nya banken på samma villkor som större företag. Detta säger vi alltså i mittenreservationen. Vi har också med en del andra förslag velat visa vårt intresse för en rättvisare behandling av de mindre företagen. Redan nu finns ju två institut med särskild uppgift att underlätta långfristig kreditgivning för de mindre företagen. Jag syftar på AB Industrikredit och AB Företagskredit. Utlåningen från dessa institut hämmas för närvarande av flera faktorer. Instituten erhåller inte tillräckligt med medel från AP-fonderna. Institutens upplåning från dessa fonder måste öka så att den långa väntetiden för de lånesökande företagen reduceras och kreditgivningen effektiviseras. Dessutom måste instituten få större utredningskapacitet så att låneärendena kan behandlas snabbare än för närvarande. Redan i början av debatten framfördes påståendet att outnyttjade medel fanns tillgängliga inom dessa institut. Jag vill hänvisa till den redogörelse som herr Stefanson lämnade i ett av sina inlägg. Att det är ett stort behov av långfristiga krediter till de mindre och medelstora företagen är alldeles uppenbart. De rigorösa säkerhetskrav som nu hämmar utlåningen måste uppmjukas. Dessa förslag skuile avsevärt förbättra institutens kreditgivningsverksamhet. Staten bör markera sitt intresse för AB Industrikredit och AB Företagskredit genom att öka sin andel av aktiekapitalet i dessa institut. Förslag härom framställs i mittenreservationer till statsutskottets utlåtande nr 111. Förslagen går ut på att ett investeringsanslag av 4 miljoner kronor anvisas till teckning av aktier i AB Industrikredit och ett investeringsanslag av 2 miljoner till teckning av aktier i AB Företagskredit. Mittenpartierna vill markera sitt intresse för de mindre och medelstora företagen också på så sätt att ökade medel föreslås till hantverksoch industrilånefonden. Behovet av kreditgivning i företagareföreningarnas regi är mycket stort. I annat sammanhang har vi krävt att taket på föreningarnas direktlån skall höjas avsevärt. I vår motion om investeringsbanken föreslår vi en ökning av anslaget till hantverksoch industrilånefonden med 24 miljoner kronor. Förslaget återkommer i en reservation till statsutskottets utlåtande or 111. Med vårt förslag vill vi säkerställa fortsatt utveckling och fortsatt effektivisering av de mindre företagen. Många talare har före mig berört den principiella frågan om investeringsbanken. Jag vill bara upprepa vad dessa talare har sagt, nämligen att skillnaden mellan regeringens förslag och vårt alternativ är att vi motsätter oss ett statligt monopol som skulle leda till maktkoncentration på detta viktigare område inom kreditmarknaden. Vi vill öppna vägar för konkurrens också på detta område. Då minskar riskerna för felinvesteringar. Samtidigt undvikes risker för politisk dirigering. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till alla de reservationer som jag påtecknat vid statsutskottets utlåtande nr 111.